Herr talman! Meeri Wasberg har frågat mig om jag är beredd att överväga ett undantag gällande arbetsmarknadsutbildning inom de gröna näringarna. Om inte, undrar hon om jag avser att vidta några andra åtgärder för att kunna tillvarata de arbetstillfällen som skulle kunna erbjudas inom de gröna näringarna. Som jag har sagt flera gånger tidigare här i kammaren utgår arbetslinjen från att alla som kan arbeta ska arbeta efter egen arbetsförmåga. Regeringens mål är full sysselsättning. Vi eftersträvar en inkluderande arbetsmarknad där alla behövs. I dag finns det inget i gällande regelverk som hindrar att Arbetsförmedlingen anvisar till en arbetsmarknadsutbildning riktad mot gröna näringar. Arbetsmarknadsutbildning ska i sin utformning utgå från arbetsgivarnas behov, rusta individen och tillgodose bristen på arbetskraft. Det är Arbetsförmedlingen som prioriterar vilka utbildningar som ska ges. Vidare ska Arbetsförmedlingen underlätta för de arbetsgivare som har svårt att rekrytera och ge dem möjligheter att hitta rätt kompetens. För närvarande ger Arbetsförmedlingen särskilt stöd till arbetsgivare inom näringar där tillgången på arbetskraft är begränsad, till exempel lokala gröna näringar inom jordbruk. I budgetpropositionen för 2013 föreslår regeringen dessutom att det ska införas en möjlighet till ett praktiskt basår för nyanlända som ska omfattas av Arbetsförmedlingens etableringsinsatser. Under basåret ska arbetsträning på en arbetsplats kombineras med upphandlad utbildning som svarar mot behovet av utbildning på arbetsplatsen. Basåret ska bland annat kunna anordnas inom landsbygdens näringar. Som jag nyss har sagt finns det inte något i gällande regelverk som hindrar att Arbetsförmedlingen anvisar till arbetsmarknadsutbildning riktad mot de gröna näringarna.

Herr talman! Jag vill gärna tacka arbetsmarknadsministern för svaret, trots att jag också kan konstatera att vi har hört förut och vi får höra igen att regeringen har gjort allt som går att göra och att regeringen dessutom är nöjd med det. Varslen ökar. Det har vi precis hört i debatten innan. Fler av dem verkställs också med resultatet att arbetslösheten stiger. Det här skulle kunna innebära att regeringen lade ned ännu mer energi på att sänka arbetslösheten och att verkligen varje arbete skulle räknas. Men det kan uppenbarligen också vara så att regeringen lutar sig tillbaka och säger att allt är fullbordat. Skälet till att denna interpellation har lagts fram och formulerats på det här sättet är enkelt. När jag har träffat företrädare för SLA, Skogs och lantarbetsgivareförbundet, upplever de att det finns regelverk som hindrar och att det fortfarande hänvisas till den här förordningen, vilket skedde så sent som i april 2012. Som jag skriver i interpellationen är bristen på arbetskraft inom delar av de gröna näringarna stor, och företagen i branschen försöker enligt uppgift att hitta nya vägar för att klara kompetensförsörjningen för att kunna driva sin verksamhet. Men det uppstår ändå problem, eftersom vissa av de här individerna har behov av utbildning. Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildning skulle kunna vara en lösning. Ett problem som SLA, Skogs och lantarbetsgivareförbundet, uppger sig möta är som sagt att arbetsmarknadsutbildning är utesluten för sådant som Arbetsförmedlingen räknar som säsongsarbete, alltså skogs-, trädgårds och lantbruksyrken. Men även om arbetstillfällena är säsongsberoende, återuppstår de ju varje år och kan i vart fall ge både en välbehövlig inkomst och erfarenhet för den enskilda individen. Jag tror i och för sig att skogs och lantarbetsgivarna kan känna sig något nöjda med den delen av svaret från ministern som säger att det inte finns något gällande regelverk som hindrar att Arbetsförmedlingen anvisar till arbetsmarknadsutbildning riktad mot gröna näringar och att arbetsmarknadsutbildning i sin utformning ska utgå från arbetsgivarnas behov, rusta individen och tillgodose bristen på arbetskraft. Men i praktiken kommer det inte att bli någon skillnad, för det här problemet har faktiskt uppstått fast det enligt ministern inte skulle ha kunnat uppstå. Som jag nämnde tidigare hänvisades det till den upphävda förordningen så sent som i april 2012. Den positionen justerats något, eftersom SLA fick uppgift om att det här inte stämde och gick tillbaka och kontrollerade frågan. Då säger Arbetsförmedlingen i stället att om det handlar om anställningar som omfattar tio elva månader så kommer det att kunna gå bra. Detta innebär i praktiken att det fortfarande inte är möjligt att genomföra en arbetsmarknadsutbildning i de här branscherna. Vi lever visserligen med en klimatutmaning som kanske gör att växtsäsongen blir längre, men det vet vi inte än. Vi kanske är många som hoppas att vi inte heller hamnar där. När kartan och verkligheten inte stämmer överens bör man nog på nytt konsultera verkligheten och få tag i någon som kan hjälpa en att rita om kartan så att den stämmer bättre med verkligheten. Det ministern beskriver i sitt svar, det vill säga ett basår för nyanlända kan nog vara bra, men frågan kvarstår med andra ord om arbetsmarknadsministern avser att vidta några andra åtgärder för att kunna tillvarata de arbetstillfällen som skulle kunna erbjudas inom de gröna näringarna - utifrån att kartan och verkligheten uppenbarligen verkar skilja sig åt.
Herr talman! Jag har också tittat på Skogs och lantarbetsgivareförbundets hemsida, och där hänvisar man till en förordning som upphävdes 1999. Det finns alltså inga hinder. Arbetsförmedlingen är nu en sammanhållen myndighet, och det är viktigt att de regler som finns ska nå ut till arbetsförmedlarna på alla landets 320 kontor, att man helt enkelt följer de lagar och förordningar som finns och inte sätter upp onödiga hinder. Det där är ständigt en fråga för Arbetsförmedlingens ledning. För mig är det viktigt att människor får utbildning som leder till att de hittar ett arbete, och vi kan också se att många som kommer, inte minst från andra länder med en låg skolutbildning, gärna tar den här typen av arbete där det tidigare har varit svårt att rekrytera. Vi ser bra exempel på nya svenskar som kommit från Somalia som har blivit utbildade inom skogsarbete och jobbar med det, och det fungerar alldeles utmärkt. Mitt svar på den här frågan är därför att Arbetsförmedlingen ska ge de utbildningar som efterfrågas hos arbetsgivarna så att människor kommer i arbete. Det är väldigt prioriterat. Skog, trädgårdar, jordbruk och golfbanor kräver en viss utbildning på maskiner, fordon och så vidare. Det är oftast en del farliga verktyg man använder sig av. Jag vill uppmana Meeri Wasberg som också har ett förflutet på Arbetsförmedlingen att sprida denna kunskap vidare till sina kolleger. Det ska mycket väl kunna genomföras.
Herr talman! Arbetsmarknadsministern hänvisar återigen till att verkligheten borde se ut som kartan föreskriver. Jag tror att var och en som följer den här debatten kan känna en viss frustration över att arbetsmarknadsministern inte tar det här problemet på allvar. Det är naturligtvis inte så att Arbetsförmedlingen själv hittar på att det finns en begränsning om tio elva månaders arbete som man förväntar sig ska komma i slutändan av en arbetsmarknadsutbildning, utan det är ju ett resultat av en förd arbetsmarknadspolitik. I grunden kan det vara klokt att en arbetsmarknadsutbildning, som är en ganska kostsam investering, kan ge en rimlig avkastning i form av att arbetslösa personer får arbete och dessutom ett varaktigt arbete. Men i det här fallet, arbetsmarknadsministern, talar vi dessutom om arbetsmarknadsutbildningar som kan vara relativt korta. I svaret hänvisas till ett basår. Här talar vi om arbetsmarknadsutbildningar som kanske skulle kunna omfatta ett par tre veckor. I det fallet får man nog ändå anse att en avkastning i form av ett arbetstillfälle på någonstans mellan sex och åtta månader kanske faktiskt är en helt rimlig avkastning eller åtminstone en någorlunda rimlig avkastning, i vart fall i tider av väldigt hög arbetslöshet. Utbildning kan i det här fallet handla om såväl att kunna hantera röjsåg som att kunna plantera skog som att också i vissa fall kunna hantera motorsåg. Här har dessutom kravet på utbildning ökat. Det finns övergångsregler, men från och med den 1 januari 2015 finns det ett väldigt tydligt krav på att personal som arbetar med röjsåg och motorsåg måste ha dokumenterad utbildning. Vi socialdemokrater är beredda att verkligen vända på alla stenar, även dem som finns i skogen, som handlar om att finna fler arbetstillfällen. Det skulle till exempel kunna ske genom att man med ett försök under begränsad tid, särskilt med tanke på hur allvarlig situationen är på arbetsmarknaden, uppmärksamma eller kanske ge ett särskilt uppdrag vad gäller den här typen av korta arbetsmarknadsutbildningar, även om de resulterar i säsongsarbete. Att fortsätta att hänvisa till att just den här förordningen har upphävts klingar lite tomt när myndigheten dels fortfarande hänvisar till den, dels därför att det inte enbart kan handla om att man hänvisar till den här förordningen. Ambitionen att en arbetsmarknadsutbildning ska ge en långsiktigt hållbar lösning på individens arbetslöshetssituation är nog det som ligger i botten. De här tio elva månaderna är ingenting som Arbetsförmedlingen hittar på, utan det är en fråga om hur vi tar politiskt ansvar. Det är vi politiker som ska ta ansvar, och ytterst landar det förstås i det här fallet hos arbetsmarknadsministern och regeringen. Mitt välmenande råd till ministern är att ta den här frågan på det allvar som den förtjänar och se över vad som kan behöva förändras inom arbetsmarknadspolitiken för att det som ministern säger sig vilja ska ske också kommer att kunna ske. I annat fall skulle vi kunna tolka arbetsmarknadsministerns svar som att det är bättre att arbetslösa fortsätter att vara arbetslösa tills de till slut hamnar i jobb och utvecklingsgarantins sista fas. Jag tror inte att det är arbetsmarknadsministerns avsikt, utan det handlar om att tydliggöra politiken just i den här frågan.
Herr talman! Låt mig vara väldigt tydlig. Det finns inga meningsskiljaktigheter när det gäller den här frågan. Arbetsförmedlingen har gott om resurser. De ska ge de utbildningar som motiveras så att människor kan komma i arbete. Tittar man i förordningen som styr det här ser man att det är väldigt tydligt att det är Arbetsförmedlingen som ska prioritera vilka utbildningar som ska ges och inom vilka branscher som arbetsmarknadsutbildning ska ges. Det är ingen fråga där regeringen lägger sig i vilka typer av kurser man ska erbjuda. I dag finns det avtal om arbetsmarknadsutbildning när det gäller till exempel skogsbruket, för maskiner, motorsågar och röjsågar i skogen, så kallat grönt kort i skogen. Även utbildningar till skogsmaskinförare finns. Vi ska ta till vara alla jobbtillfällen som finns. Självklart är det så att just den här typen av utbildningar är särskilt lämpliga som arbetsmarknadsutbildningar, för de är ganska korta i tiden och de leder till arbete. Låt mig vara tydlig med att det är en fråga för Arbetsförmedlingen att använda de resurser som finns.
Herr talman! Det gläder mig att arbetsmarknadsministern är så tydlig och säger att det inte finns några hinder. Då kan man fundera på hur det kan komma sig att Arbetsförmedlingen ändå upplever att det här hindret finns som gör att man lämnar det svar man gör. Det handlar inte om att enskilda arbetsförmedlare skulle lämna ett enskilt svar här och där, utan det handlar om kontakter mellan SLA och Arbetsförmedlingen. Visserligen säger man att det inte är något hinder att ge utbildning inom gröna näringar under förutsättning att anställningen som man kan förvänta sig efter en arbetsmarknadsutbildning omfattar minst tio elva månader. Det finns ingen så lång säsong. Jag skulle ändå när arbetsmarknadsministern är så tydlig vilja säga att jag faktiskt är glad över att även arbetsmarknadsministern delar uppfattningen att också dessa jobb är viktiga jobb. Gå tillbaka till Regeringskansliet och se över om det är så att det behöver utfärdas något förtydligande till myndigheten, för myndigheter hittar inte på saker alldeles av sig själva. Det är ett resultat av en medvetet förd politik. Jag tror också att arbetsmarknadsministern kan få god draghjälp av skogs och lantarbetsgivarna i den här frågan, för det är viktigt att vi försöker hitta och ta till vara varje tillfälle till arbete. Även en säsongsanställning på sex-åtta månader är ett mycket bättre alternativ än att vara arbetslös, både för den enskilde och för samhället och inte minst för arbetsgivaren som får ett väl utfört arbete. Med detta skulle jag vilja tacka för det här året - det här var mitt slutanförande i den här debatten - och önska god jul.
Herr talman! Jag får önska detsamma, en trevlig jul, och instämma i att de utbildningar som Arbetsförmedlingen förfogar över är väldigt angelägna, särskilt när vi har en efterfrågan hos arbetsgivare. Skogs och lantbruk är alldeles utmärkta branscher. Det är viktigt med alla arbetslivserfarenheter. Vi kan se att många som har låg skolunderbyggnad blir väldigt tacksamma för den här typen av utbildning och också för anställningar. Det är mitt besked.